Herr talman! Georg Andersson har frågat mig om jag vill bekräfta att riksdagens beslut beträffande den högre skogliga utbildningens och forskningens lokalisering till Umeå till alla delar skall stå fast. Genom statsmakternas olika beslut har en stor del av den offentliga förvaltningen utlokaliserats från Stockholm. För lantbruksuniversitetets del har skogshögskolan, nuvarande skogsvetenskapliga fakulteten, omlokaliserats från Stockholm till Umeå, Ultuna och Garpenberg. Även de två övriga fakulteterna är lokaliserade till flera orter. samband med långtidsbudgeten och långtidsbedömningen beakta möjligheterna till besparingar, huvudsakligen genom rationaliseringar och omprioriteringar. Enligt vad jag erfarit utarbetas f. n. en långsiktsplan inom Sveriges lantbruksuniversitet, bl.a. mot bakgrund av statsmakternas besparingsanvisningar. Jag har förstått att man i samband med detta arbete diskuterar olika förslag till möjliga besparingar som universitetet i enlighet med sina åligganden har att lägga fram. Enligt de uppgifter jag fått är det ännu så länge endast ett utkast till långsiktsplan som diskuteras inom universitetet. Förslaget har således inte behandlats av lantbruksuniversitetets styrelse och givetvis då inte heller presenterats för regeringen. Jag är inte beredd att innan någon sådan redovisning skett diskutera innehållet i långsiktsplanen.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret, men på en gång säga att det inte är tillfredsställande. Det är alltför undvikande i sakfrågan. Bakgrunden är följande. Beslutet om lokalisering av skogshögskolan till Umeå fattades av riksdagen 1971. I ett pressmeddelande från jordbruksdepartementet i juni 1972 redovisades regeringens genomförande av beslutet på följande sätt: ”Skogshögskolans centrala administration, jägmästareutbildningen — med undantag för det praktiskt inriktade året i Garpenberg — och huvuddelen av forskningen förläggs till Umeå. En mindre del av forskningen, med direkt anknytning till forskningen vid lantbrukshögskolan förläggs till Uppsala. Institutionerna för skogsteknik förs samman till Garpenberg i Dalarna.” Skogshögskolan är sedan 1977 en del av Sveriges lantbruksuniversitet. En arbetsgrupp inom universitetet har i mars 1981 lagt fram ett preliminärt utkast till långsiktsplan för lantbruksuniversitetet. Den planen innehåller bl.a. förslag om flyttning av huvuddelen av skogshögskolans utbildning från Umeå till Uppsala, samt på längre sikt även en koncentration av skogsforskningen till Uppsala. Denna plan har skapat en stark och berättigad oro för vad som kan komma att hända med skogshögskolan i Umeå. Det är känt att lokaliseringen av skogshögskolan till Umeå under åren har motarbetats av starka krafter inom lantbruksuniversitetet. Men den plan för utvecklingen som nu presenterats har av många uppfattats som ett försök att direkt sabotera statsmakternas beslut. Detta kan inte tolereras. Utvecklingen under åren 1973-1980 visar en stark förskjutning från Umeå till Uppsala i förhållande till den planerade utvecklingen. Antalet tjänster är i Umeå 40 mindre än planerat, medan de i Uppsala har ökat med 96 tjänster utöver det planerade antalet. Hela tillväxten har alltså skett i Uppsala, medan det har skett en minskning av den planerade tillväxten i Umeå. Även enheterna i Garpenberg och Stockholm har ökat mer än beräknat. Det måste vara en skyldighet för lantbruksuniversitetet att effektuera statsmakternas beslut, även om det inte överensstämmer med de intressen som vissa tjänstemän inom universitetet har. Regeringen måste se till att Jag vill därför uppmana jordbruksministern att vidta de åtgärder som behövs för att beslutet om lokaliseringen av skogshögskolan till Umeå fullt ut genomförs. Och jag vill upprepa min fråga: Är jordbruksministern beredd att bekräfta att beslutet om lokaliseringen av den högre utbildningen och forskningen till Umeå till alla delar skall stå fast?
Herr talman! Som jag nämnde i mitt svar åligger det myndigheterna att komma med förslag till möjliga besparingar. Det är nödvändigt att ta vara på de uppslag och idéer till omprövningar och besparingar som kan komma fram i myndigheternas arbete i detta sammanhang. Det är en sådan genomgång som lantbruksuniversitetet nu genomför. Ett uttalande från min sida nu innan utredningen är klar skulle innebära att jag låste lantbruksuniversitetets möjligheter att lägga fram förutsättningslösa förslag. Det är först i det ögonblick som regeringen får ett sådant här förslag — vad det nu kan innebära — som regeringen har möjligheter att göra ställningstaganden.

Herr talman! Frågan gäller ju i grunden om beslutet om den högre skogliga utbildningens och forskningens lokalisering till Umeå skall stå fast. Jag har pekat på hur detta beslut har urholkats genom motstånd — öppet och i det fördolda — från lantbruksuniversitetets ledning under åren. Jag har också pekat på att en starkare tillväxt än planerat har skett i Uppsala. Insatserna i Umeå har hittills blivit mindre än vad som var avsikten. I det läget presenteras nu en långtidsplan, och jag kan citera några korta stycken ur den. Det heter bl.a.: ”Att långsiktigt nå det uppsatta målet kan endast ske genom att förlägga den del av den vetenskapliga verksamheten som sammanhänger med utbildningen till en ort.

Även forskningen skall koncentreras till Uppsala enligt denna plan. Nu hänvisar jordbruksministern till besparingskrav. Men det har inte med saken att göra. Besparingar måste naturligtvis drabba hela lantbruksuniversitetet. Men under täckmanteln av besparingar kan man ju inte från universitetets sida få sabotera riksdagens beslut om lokaliseringen av verksamheten. Det är på den här punkten jag vill ha besked: Vill jordbruksministern nu slå fast att den beslutade lokaliseringen och planerade fördelningen mellan Umeå och Uppsala skall stå fast?
Herr talman! Jag tycker att det är fel av Georg Andersson att säga att man i långsiktsplanen redovisar de här förhållandena. Såvitt jag vet har styrelsen för lantbruksuniversitetet ännu inte tagit ställning. Därför är det fel att säga att man i långsiktsplanen redovisar förhållandena. Det är i första hand styrelsens uppgift att ta ställning till det material som man själv tar fram genom interna utredningar. Därefter blir det en fråga för regering och riksdag. Jag har svårt att föreställa mig att det är fråga om att flytta skogshögskolan i Umeå till någon annan ort.

Herr talman! Jag beklagar att jordbruksministern svävar på målet i en viktig decentraliseringsfråga. Det borde inte en företrädare för centerpartiet göra sig skyldig till. Det är inte något oskyldigt räkneexempel som har presenterats, utan det är en utredning som gjorts på hög nivå inom lantbruksuniversitetet. Jag är medveten om att styrelsen ännu inte har tagit ställning till den, men med tanke på den sammansättning som denna beredningsgrupp har finns det skäl att hysa en stark oro för att de tankar som förts fram kan komma att slå igenom. Därför tycker jag att jordbruksministern nu skulle säga ifrån och klargöra att man inte skall laborera med sådana här omflyttningar. Statsmakterna skall stå fast vid sitt beslut, och då borde man inom lantbruksuniversitetet få besked om att möjligheterna att göra besparingar skall sökas på andra vägar än genom att sabotera riksdagens lokaliseringsbeslut.
Herr talman! Jag måste ännu en gång upprepa för Georg Andersson att detta är ett utredningsmaterial som man har tagit fram inom lantbruksuniversitetet, och först när jag har fått del av lantbruksuniversitetets styrelses förslag kan jag avgöra om detta strider mot fattade riksdagsbeslut. Det av riksdagen fattade beslutet står självfallet fast till dess att riksdagen bestämmer annorlunda. Att nu gå in och göra uttalanden skulle emellertid uppfattas som ministerstyre. Jag har förstått från andra sammanhang att man inte skall ägna sig åt sådant, och det tänker jag heller inte göra. Därför är mitt svar på det Georg Andersson har frågat exakt det som jag tidigare har sagt här.
Herr talman! Jag vill än en gång säga att det är synd att jordbruksministern så svävar på målet. Det är ju ändå känt både i styrelsen och genom den allmänna debatten i massmedia vad förslaget innehåller. Det är alldeles klart att detta strider mot intentionerna bakom riksdagens beslut, och då borde det inte vara så svårt för den ytterst ansvarige att säga att det icke är statsmakternas avsikt att ändra på det beslut som riksdagen fattade 1971. På det sättet skulle man inom lantbruksuniversitetet få besked om att man inte skall fortsätta att söka besparingar genom att flytta verksamheter från Umeå till Uppsala.
Herr talman! Jag tycker att det är helt obegripligt att Georg Andersson kan kräva att jag skall deklarera mina synpunkter på ett material som styrelsen för universitetet ännu inte har tagit ställning till. Jag vägrar att göra det, herr talman.
Herr talman! Avslutningsvis vill jag bara säga att det råder en utomordentligt stark oro inom den del av lantbruksuniversitetet som ligger i Umeå. För verksamhetens skull är det mycket angeläget att få ett klart besked om hur framtiden skall gestalta sig. Det råder också en stark oro i samhället i övrigt, och det kan inte vara jordbruksministern obekant att länsstyrelsen har gjort väldigt kraftiga uttalanden.

Herr talman! Den oro som Georg Andersson ger uttryck åt skall i det här skedet förmedlas till styrelsen. Det är styrelsen som i första hand har ansvaret och som skall fatta ett beslut, vilket den ännu icke har gjort.

Herr talman! Jens Eriksson har frågat vilka åtgärder som jag avser att vidta för att i Sverige utnyttja de kunskaper som andra länder har när det gäller att skydda och bevara de sjöfågelarter som hotas av oljedöden. Jag vill först understryka att jag liksom Jens Eriksson har uppmärksammat de skador som vid flera tillfällen under den senaste tiden drabbat sjöfågelbestånden på grund av oljeutsläpp längs olika delar av våra kuster. Ytterligare åtgärder för att förebygga sådana utsläpp är angelägna. Regeringen kommer inom kort att förelägga riksdagen en proposition med förslag till handlingsprogram för miljösäkrare sjötransporter. Handlingsprogrammet är inriktat på såväl förebyggande åtgärder som åtgärder för att minska skadeverkningarna för miljön när utsläpp inträffat. Det är viktigt att sjöfågelbestånden skyddas mot ytterligare skador på grund av oljeutsläpp. Detta bör i första hand ske genom förebyggande åtgärder. Vad beträffar tvättning av sjöfågel som smetats ned med olja pågår som nämnts i frågan ett visst forskningsarbete i bl.a. England. Tvättning kan vara en åtgärd när det gäller att rädda hotade arter. Från svensk sida följer vi det pågående arbetet. Sålunda har svenska experter bl.a. deltagit i ett symposium nyligen i Oslo om olika faktorers inverkan på sjöfågelbestånden, där också frågan om tvättning av fåglar diskuterades.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Så länge som jag har varit verksam på sjön har det alltid förekommit att fåglar blivit oljeskadade. Men det har varit fråga om något enstaka exemplar, och skärgårdens folk har alltid avlivat fågeln, om det har funnits möjlighet därtill. Men när man ser tillbaka på det som har hänt under de senaste åren blir man betänksam och undrar hur det skall sluta. Det senaste stora oljeutsläppet, som kom till västkusten vid nyårstid, orsakade stor fågeldöd. Den ena fisklådan efter den andra med död sjöfågel staplades i hamnarna. Alla ejdrar som man såg hade olja på sig. Alkekungar, knipor, ja, t.o.m. lunnefåglar sköts eller plockades upp döda ur vattnet eller på holmar och skär. Jag minns att jag tänkte: Finns det några fåglar kvar som kan häcka när våren kommer eller blir det en tyst vår? Inte blir det många av en del arter, men flyttfåglarna — fiskmås, strandskata och tärnor — kommer säkert att ge liv åt skärgården. Men i synnerhet ejdern har farit mycket illa. Det får inte gå till så här. Först måste oljeutsläppen stoppas, men än ser det inte ut att lyckas särskilt bra, och vi kan förvänta oss att det som hände vid nyåret upprepas. Om vi tvingas att skjuta all oljeskadad fågel, finns det stor risk för att en del arter kan komma att utrotas. Man bör därför pröva alla åtgärder som står till buds för att rädda fåglarna runt våra kuster. De initiativ som har tagits av norrmännen är berömvärda, och jag anser det angeläget att även vi följer deras exempel och att vi försöker få till stånd ett samarbete. Det är därför som jag har tagit upp frågan, och jag noterar att jordbruksministern är beredd att verka för att rädda fågellivet i skärgården som hotas av olja. Om man kan tvätta en del av de fåglar som drabbats och få dem rena, kan man åtminstone hålla stammarna vid liv, tills människorna vaknar upp och är beredda att stoppa utsläppen av olja. Jag har tidigare i år i en motion tagit upp problemen med oljeskadad fågel, varvid jag föreslagit att det företas en översyn för att eventuellt under någon tid helt fridlysa arter som hotas samt att man inte låter vem som helst skjuta oljeskadad fågel. Skjutningen bör utföras under ansvar av vana jägare med känsla för skärgården. Det kommer säkert inte att vålla större problem att få frivilliga att ställa upp för att rädda fåglar genom tvättning, om metoden är användbar. Om man i andra länder har lyckats finna metoder som är användbara, vilket man tydligen gjort i England, är det angeläget att tillvarata de erfarenheter som gjorts där och omsätta dem i praktiskt bruk vid våra kuster. Det är en angelägenhet som är gemensam för de länder som omgärdar våra hav, lika väl som det är en angelägen uppgift för oss som ägare till vatten och skärgård. Jag konstaterar därför med tillfredsställelse att ett visst samarbete har inletts och hoppas på en god fortsättning och utökning av samarbetet till att omfatta även andra länder än Norge.
Herr talman! Jag vill bara säga till Jens Eriksson att visst kan vi vara överens om riktigheten i hans resonemang. Men jag vill ändå framhålla att det endast är genom att med förebyggande åtgärder se till att oljeutsläpp inte sker som vi över huvud taget skall klara detta problem. De försök som har förekommit har visat att tvättning av oljeskadad fågel är förenad med stora problem. Kapaciteten blir låg. En tvättare hinner med sex fåglar per dag. Vidare har tvättningen visat sig ha negativa långtidseffekter. Av 5 800 tvättade fåglar i England överlevde 3 20. Men visst skall vi följa denna utveckling. Det är dock alldeles klart och entydigt att vi inte klarar problemet om vi inte ser till att det inte blir några oljeutsläpp.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att skyndsamt se över lagstiftningen så att vissa naturtillgångar kommer i samhällets ägo. Frågan är föranledd av att det i Västerbotten har upptäckts en stor guldfyndighet och att på senare tid flera större fyndigheter har upptäckts. Jag vill erinra om att samhället redan enligt gällande gruvlag erhåller en hälftenandel i alla nyupptäckta guldfyndigheter. I detta slag av naturtillgångar har således samhället ett stort inflytande på exploateringen och kan också genom olika typer av utarrenderingsavtal, t.ex. av vinstandelskaraktär, få del i vinsterna av brytningen. Blir brytningen lönsam uppkommer självfallet också olika positiva samhälleliga effekter, som ökad sysselsättning och möjlighet för gruvföretaget till investeringar som kan ge trygga arbetstillfällen på sikt. Jag är därför inte beredd att verka för att lagstiftningen skyndsamt ses över så attt.ex. guldfyndigheter skulle komma helt i samhällets ägo. Som jag vid ett tidigare tillfälle sagt, som svar på en fråga om nationalisering av silverfyndigheterna i Garpenberg, kan det dock enligt min mening, på sikt och från olika synpunkter, finnas anledning att se över hela lagstiftningen på råvaruområdet. Överväganden om en sådan översyn pågår f.n. inom regeringskansliet inom ramen för beredningen av mineralpolitiska utredningens förslag.

Herr talman! Jag får tacka industriministern för svaret — ett svar som innebär att någon vilja att överföra malmfyndigheter i samhällets ägo f. n. tydligen inte finns hos industriministern. Utöver det tunga intresset av att samhället bör äga, bruka och förvalta dessa naturtillgångar kan man anföra flera andra synpunkter i detta sammanhang. De länsplanerande myndigheterna vet mycket litet om vad som händer på detta område, eftersom upptäckta fyndigheter omgärdas med mycket stor sekretess. Det finns skäl att misstänka att man så att säga hemlighåller fyndigheter och börjar driften först när det ur bolagens synpunkt är mest lämpligt. I detta sammanhang kan nämnas att den nu aktuella fyndigheten i Norsjö kommun i Västerbotten var känd redan för 20 år sedan. Tre bröder har f. ö. försökt bryta fyndigheten, men bristfällig utrustning plus en olycka satte stopp för deras försök när de kommit till 20 meters djup. Malmletare kan berätta om arbete som plötsligt avbrutits när man hittat intressanta malmförekomster. Man skall också notera att när bolagen släpper ut nyheter om fyndigheter så reagerar börsmarknaden omedelbart. Tycker industriministern att det är ett vettigt sätt att bruka våra naturtillgångar att privata bolag dels bestämmer när tillgångarna skall tas till vara, dels har möjlighet att spekulera på aktiemarknaden genom att vid lämpligt tillfälle släppa ut nyheterna om malmfyndigheter? Det handlar ju inte bara om att privata intressen tillgodogör sig vinsterna av dessa naturtillgångar, utan de bestämmer också vad dessa vinster skall användas till samt var och hur de skall användas. Tycker verkligen industriministern att det är ett bra sätt att förvalta våra naturtillgångar?
Herr talman! Jag tycker att nuvarande ansvarsfördelning mellan samhälle och företag är tillfredsställande. Men som jag sade i mitt svar är jag beredd att under beredningsarbetet och på grundval av mineralpolitiska utredningen överväga vilka kompletteringar som kan erfordras. Oavsett vem som äger gruvfyndigheterna är samhällets intresse och inflytande av avgörande betydelse, med den gällande lagstiftningen. Den omständigheten att gruvfyndigheterna skulle nationaliseras skulle inte förändra angelägenheten av att ha en lönsam gruvdrift eller att ställa krav på att gruvor etableras utifrån företagsekonomiska utgångspunkter. Även om samhället hade ett företagsmässigt ansvar, skulle detta vara nödvändigt. Jag återkommer till den frågan i samband med utvärderingen av den mineralpolitiska utredningens förslag.
Herr talman! Jag får notera som positivt att industriministern är beredd att se över lagstiftningen på detta område och, om industriministern anser det nödvändigt, komplettera denna lagstiftning. Vi är inte överens om huruvida företagsekonomiska eller samhällsekonomiska värderingar skall gälla om man öppnar en gruva. Jag tycker att andra kriterier här bör gälla än rent företagsekonomiska. Jag kommer självfallet att påtala det orimliga i att samhället inte äger naturtillgångarna. Därvid har jag starkt stöd av både fackliga och politiska organisationer. Skall jag ge något besked till industriministern, får detta bli att jag ständigt skall återkomma till kravet på ett samhälleligt ägande av våra naturtillgångar.

Herr talman! Anna-Greta Skantz har frågat mig om jag anser det rimligt, med tanke på det statsfinansiella läget, att med statliga medel investera 30 milj.kr. i en ny strumpfabrik i Borås, då det i Malmö finns kapacitet att klara den nuvarande produktionen. Målet för Eiserkoncernen är att fr.o.m. år 1981 visa rimlig avkastning på arbetande kapital . För att uppnå denna målsättning har Eiserkoncernen enligt vad jag har erfarit bl.a. beslutat att fusionera i koncernen ingående bolag med likartad produktion. Exempel på detta är sammanslagningen av AB Malmö Strumpfabrik med Eiser Strump AB. Enligt Eiserkoncernens uppfattning kan härvid betydande samordningsoch kostnadsfördelar uppnås avseende inköp, produktion, administration och marknadsföring. Bakgrunden till fusionen mellan Malmö Strumpfabrik och Eiser Strump är att det förstnämnda bolaget under de två senaste åren redovisat högst otillfredsställande lönsamhet. Jag har emellertid blivit informerad av AB Eiser att beslutet innebär att tillverkningen även framdeles skall ske i både Borås och Malmö. Orsaken till att Eisers styrelse beslutat att uppföra en ny strumpfabrik i Borås är att tillverkningen f. n. sker i orationella lokaler. En koncentration av tillverkningen till Malmö skulle leda till att ca 270 anställda skulle friställas i Borås. Den utredning som Anna-Greta Skantz syftar på gjordes år 1974. Dess resultat är enligt Eiserkoncernen inte relevant för dagens förhållanden. F.n. utreder Kooperativa förbundet och Eiser möjligheterna till samverkan avseende strumptillverkning. Utredningen beräknas vara klar om ca tre månader. I avvaktan på utredningsresultatet har arbetsmarknadsstyrelsen, som haft Eisers framställning på remiss, i princip tillstyrkt ansökan om bidrag för uppförande av strumpfabriken i Borås. För egen del är jag beredd att ta ställning till Eisers framställning först när denna utredning om samverkan är klar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min fråga är den oro som de anställda känner sedan de fått information om att Eiserkoncernens styrelse nyligen beslutat slå samman Eiser Strump AB och AB Malmö Strumpfabrik till ett företag med ledning och administration i Borås. De anställda fruktar att det är första steget mot en nedläggning av Malmö Strumpfabrik. Oron förstärks av att man vet att det i Borås planeras en ny byggnad för Eiser Strump AB. Denna nybyggnad kräver investeringar på ca 50 milj.kr., varav 30 milj.kr. hänför sig till strumptillverkningen. Eiserkoncernen har ansökt om statligt bidrag till dessa investeringar. Det är mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av att koncernen i en av sina utredningar kommit fram till att strumptillverkningen borde koncentreras till Malmö och att man i en överenskommelse med Malmö kommun utfäst sig att tillverkningen av tunna damstrumpor i sin helhet skulle koncentreras till Malmö. Är det rimligt att med hjälp av statliga medel investera 30 milj.kr. i en ny anläggning i Borås, då fabriken i Malmö har en kapacitet att klara hela strumptillverkningen? I Malmö har vi inte råd att förlora ett enda industrijobb till. De senaste tio åren har vi förlorat 6 600 arbetstillfällen inom industrin. Vi har 5 400 arbetslösa och lika många sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I åldersgrupperna 16-64 år är 3,5 90 arbetslösa, medan genomsnittet för riket i dess helhet är 2,2 20. 6 Zo av våra ungdomar är arbetslösa. Jag hoppas verkligen att industriministern när han skall ta ställning till framställningen från Eiser tar hänsyn till den situation som Malmö befinner sig i. Om fabriken flyttas till Borås, blir arbetslösheten i Malmö ännu större. Detta kommer att i hög grad beröra många kvinnor. I en intervju i Svenska Dagbladet den 20 mars i år sade industriministern att nu krävs helt nya industripolitiska grepp — politiken måste bli mer offensiv. Nya industripolitiska grepp är tydligen att man med statliga medel flyttar företag från en kommun till en annan. Det är enligt min mening ingen industripolitik — det är inte ens en flyttlasspolitik utan helt enkelt en flyttningskarusell som sätts i gång och som skapar problem mellan kommunerna och mellan berörda parter. Industriministern har också sagt att utslagna industrier betyder utslagna människor — det är en ren förlustaffär att lägga ned företag. När industriministern nu skall behandla ansökan från Eiser har han möjlighet att visa att det finns ett verkligt allvar och engagemang bakom orden och att det inte är fråga om ord som till intet förpliktigar. Om nybyggnaden kommer till stånd i Borås, är det uppenbar risk för att Malmöfabriken kommer att läggas ned. Om så sker, sker det med hjälp av statliga medel. Jag anser att detta är orimligt och ett ansvarslöst sätt att handskas med statliga medel. Herr industriminister! Borde det inte finnas andra och bättre möjligheter att använda de 30 milj.kr. som det här är fråga om?
Herr talman! Som jag sade i mitt svar till Anna-Greta Skantz kommer jag att ta ställning till den här frågan först sedan man presenterat utredningen om samverkan i branschen. Jag har alltså ingen anledning att närmare kommentera Eisers planer utöver den redogörelse som jag här gett. När det gäller frågan om flyttning av företag mellan kommuner, som Anna-Greta Skantz talade om, vill jag betona att det självfallet inte är statens uppgift att flytta företag eller att göra de därmed sammankopplade företagsekonomiska övervägandena. Det måste vara företagen själva som svarar för sådana överväganden. Från statens och regeringens sida har vi ingen ambition att gå in och dirigera företag.
Herr talman! Jag har inte begärt att staten skall gå in och dirigera företag. Men jag tycker att det är märkligt och väldigt svårförklarligt att en ny fabrik skall byggas när det redan finns en fabrik i Malmö som i dag har kapacitet att tillverka 10 miljoner strumpor och strumpbyxor och som kan öka sin kapacitet med ytterligare 8 miljoner. Således klarar företaget den produktion som behövs i de byggnader man har i Malmö. Det är därför märkligt att en ny fabrik skall byggas i Borås. Det måste ju — såvitt jag kan förstå — leda till att det blir arbetslöshet i Malmö. Det är just det som jag har velat peka på, och det är bra att jag har fått möjlighet att göra det innan industriministern tar ställning till Eisers framställning. Vidare har industriministern också sagt i intervjun i Svenska Dagbladet att inte ett enda jobb bör försvinna utan att nya kommer i stället, och de orden hoppas jag att industriministern vill leva upp till.
Herr talman! Får jag bara tillägga att om man inte bygger i Borås, måste det rimligen innebära att en väsentlig del av tillverkningen flyttas från Borås till Malmö. Överensstämmer det bättre med de värderingar som Anna-Greta Skantz företräder? Det är faktiskt så att fabriken i Borås f. n. delvis är inrymd i ett gammalt bilgarage från 1934, som knappast fyller rimliga anspråk, i varje fall inte enligt fackföreningsrörelsens uppfattning. Det finns nog anledning att se på frågan i ett litet större sammanhang.
Herr talman! Vad industriministern nu säger bekräftar just det som jag sade, nämligen att man sätter kommun mot kommun och dem som är organiserade i Beklädnadsarbetarnas förbund mot varandra. Naturligtvis skall också de som arbetar i Borås ha hyggliga arbetslokaler. Men i den situation som vi befinner oss i bör hänsyn också tas till det statsfinansiella läget och till sysselsättningsläget i Malmö.

Herr talman! Ulf Sivertun har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att möta den allt större centraliseringen av livsmedelsproduktionen samt för att avbryta avindustrialiseringen av Stockholms län. Industriell tillverkning av livsmedel bör precis som all annan produktion ske på ett effektivt sätt. I vissa fall kan detta innebära produktion i koncentrerade former. I andra fall kan en tillverkning utspridd på många små enheter vara den lämpligaste formen. Någon generell regel går inte att ställa upp i detta avseende. Livsmedelsindustrin arbetar med vitt skilda förutsättningar beroende på hur nära konsumenten förädlingen sker. Den senaste tidens utveckling inom livsmedelsindustrin mot större enheter och specialisering till enstaka produktionsenheter kan innebära stora problem från försörjningssynpunkt i en krissituation. Problemen har aktualiserats i olika sårbarhetsstudier som gjorts under senare tid. Regeringen är medveten om dessa problem och följer här utvecklingen med särskild uppmärksamhet. Vidare är det angeläget att regionala sysselsättningshänsyn tas med vid en bedömning av livsmedelsindustrins struktur. Sysselsättningssituationen i Stockholmsregionen är i de flesta avseenden mer gynnsam än i andra delar av landet. Det föreligger emellertid en viss obalans på arbetsmarknaden till följd av tjänstesektorns dominans. Industrisysselsättningen i regionen minskade från slutet av 1960-talet till mitten av 1970-talet men var i landet i Övrigt i stort sett oförändrad. Under andra hälften av 1970-talet har däremot förändringen av industrisysselsättningen gått i ungefär samma takt i Stockholmsregionen som i andra delar av landet. Enligt min bedömning har industrin i regionen en sådan utvecklingskraft att den kan medverka till en bättre balans på arbetsmarknaden.

Herr talman! På Ulf Sivertuns vägnar ber jag att få tacka industriministern för svaret. På grund av att så stora förseningar i avlämnandet av svaret inträffat har Ulf Sivertuns tid som ersättare löpt ut, i varje fall för den här gången. Stockholms län uppvisar en obalans på arbetsmarknaden med arbetslöshet, utslagning och sociala missförhållanden som följd. Avsaknaden av samhälleliga styrmedel för att lokalisera arbetsplatser och skapa nya varaktiga arbeten i regionen bidrar naturligtvis till detta. Utflyttningen av industrier och koncentrationen av allmän och privat administration till främst Stockholms kommun medför långa arbetsresor, fördyrade levnadsomkostnader och framför allt en snedvridning av näringsstrukturen. Det medger också industriministern i sitt svar. Stockholms kommun kommer framöver, vid mitten av 1980-talet, inte att ha fler arbetstillfällen att erbjuda industriarbetare än vad man hade vid mitten av 1930-talet. I övriga delar av Nr 110 landet var antalet arbetstillfällen för industriarbetare 50 96 högre vid mitten Torsdagen den av 1970-talet än vid mitten av 1930-talet. Detta är ett bevis på den stora 2 april 1981 snedvridning som finns inom Stockholmsregionen. På 15 år har vart fjärde jobb i tillverkningsindustrin försvunnit härifrån. Under 1970-talet flyttades 40 000 industrijobb ut från Stockholmsregionen. Nu är frågan om utflyttningen av Farmek till Linköping aktuell. Det är en av många utflyttningar av industrier från Stockholm. På Ulf Sivertuns fråga, vad regeringen är beredd att göra i en eventuell krissituation, med tanke på den koncentration som finns inom livsmedelsindustrin, svarar regeringenindustriministern att man följer utvecklingen med särskild uppmärksamhet. Vad gör regeringen utöver att följa utvecklingen? Det måste väl ändå i tid sättas in motåtgärder, så att man i en eventuell krissituation inte står där med bara den särskilda uppmärksamheten. Beträffande avindustrialiseringen av Stockholms län förefaller det av industriministerns svar att döma som om det inte finns någon regionalpolitik för regionen Storstockholm. Någon regionalpolitik för landets folktätaste region förekommer tydligen inte från regeringens sida.
Herr talman! Jag vill betona att regionalpolitiken omfattar hela landet och självfallet även Stockholms län. Det finns många exempel på det. Jag vill också betona att Tommy Franzén när han talar om en snedvridning av arbetsmarknaden i Stockholmsregionen lämnar en korrekt redogörelse. Men det är, om man jämför med landets övriga delar, en snedvridning på en i stort sett priviligierad arbetsmarknad med en allför stor tjänstesektor. Det finns emellertid ett karakteristiskt och intressant utvecklingsdrag i Stockholm, nämligen att Stockholmsregionen har en större andel teknikintensiva industrier än landets övriga delar. Det är den teknikintensiva industrin som vi räknar med skall bli den mest expansiva delen av det svenska näringslivet under 1980-talet. Jag kan alltså utan vidare förutskicka att Stockholm i den fortgående industriutvecklingen av egen kraft sannolikt kommer att väsentligt förbättra relationerna mellan industrisektor och tjänstesektor. Får jag sedan vad gäller de problem för försörjningsberedskapen med livsmedel som den fortgående koncentrationen inom livsmedelsindustrin kan innebära hänvisa till att det i första hand är jordbruksdepartementets ansvarsområde. Enligt vad jag har erfarit kommer chefen för jordbruksdepartementet att föreslå regeringen att dessa frågor blir föremål för en särskild utredning.
Herr talman! Jag skulle vilja bemöta industriministern på den punkt som gäller regionalpolitiken för Stockholm. Om man vill bedriva regionalpolitik måste man från en regerings och en riksdags sida gå in och fatta beslut och styra lokalisering av företag. Men av industriministerns svar att döma har regeringen inte några sådana avsikter beträffande Stockholm. Industriminis I 2 Riksdagens protokoll 1980/81:110-111 tern säger i svaret: ”Enligt min bedömning har industrin i regionen en sådan utvecklingskraft att den kan medverka till en bättre balans på arbetsmarknaden.” Det är alltså svaret på frågan vad regeringen tänker göra för att bryta den avindustrialiseringsprocess som pågår och har pågått under ett tjugotal år i den här regionen. Industriministern kanske inte är medveten om — men jag är det, och Stockholmsregionens invånare är det — att vi har glesbygdsproblem även här i Stockholmsregionen, och framför allt uppe i norra Roslagen. Men t.o.m. mitt inne i Stockholms city, i kärnan, har vi rena glesbygdsproblem med bl.a. B-skolor. Om man vill ha en region i balans måste man också bedriva regionalpolitik. Det går inte att hänvisa, som industriministern gör, till att det i Stockholm finns en teknikintensiv industri. Det är klart att det kanske finns en viss koncentration av teknikintensiv industri, men den skapar inte speciellt många jobb. Det vet industriministern också. Jag skulle vilja avsluta den här frågeomgången med att fråga beträffande koncentrationen av livsmedelsproduktionen, som naturligtvis inte bara gäller svenska företag utan framför allt företag med utländsk inblandning: Vad anser industriministern om att producenter och konsumenter fjärmas så oerhört från varandra som sker genom den koncentration som finns inom livsmedelsindustrin?
Herr talman! På den senaste frågan från Tommy Franzén vill jag svara att det är beklagligt men självklart med denna koncentration. Den är en följd av den allmänna kostnadsutveckling vi har här i landet, som har drivit fram en i mitt tycke onödigt långtgående koncentration och rationalisering inom just den här sektorn, där kontakten mellan producent och konsument är av speciellt värde. Det är alltså den allmänna ekonomiska utvecklingen här i landet som styrt detta förhållande. Låt mig sedan säga beträffande regionalpolitiken när det gäller Stockholms län att vi med inrättandet av utvecklingsfonden har fått ett i hög grad operativt och verkningsfullt instrument för att diversifiera näringslivet i Stockholmsregionen. Jag vill hänvisa till de reella resultat som har visats från utvecklingsfonden i Stockholms län. De talar för sig själva.
Herr talman! Det var intressant att konstatera att industriministern har samma uppfattning som jag beträffande koncentrationen av livsmedelsindustrin. Vad jag tycker är beklagligt är bara att industriministerns skriftliga svar inte tyder på att regeringen har samma uppfattning och är beredd att göra någonting kraftfullt åt detta — annat än att bara följa utvecklingen med särskild uppmärksamhet. Beträffande industriutflyttningen och situationen i Stockholmsregionen tror jag att industriministern och jag kan vara överens om att utvecklingsfondens arbete är långt ifrån tillräckligt för att täcka det behovet. Det har via utvecklingsfonden skapats en del sysselsättning, men den har inte på något vis brutit den starka tendens till avindustrialisering av Stockholmsregionen Nr 110 som har börjat visa sig. Därför är det långt ifrån tillfredsställande att bara Torsdagen den hänvisa till utvecklingsfonden. Det behövs avsevärt kraftfullare åtgärder från 2 april 1981 regeringens och riksdagens sida.

Herr talman! Roland Sundgren har frågat mig hur länge det dröjer innan regeringen kan ge besked om statsbidrag till OT-kurser för narkotikamissbrukare. Socialstyrelsen har i en skrivelse till socialdepartementet begärt att regeringen skall ta ställning till hur arbetsvård för narkotikamissbrukare skall finansieras. Arbetsmarknadsstyrelsen har lämnat en likalydande skrivelse till arbetsmarknadsdepartementet. I skrivelsen anges att missbrukarna behöver mera utbildning och arbetsträning. I Göteborgs, Västerås och Skara kommuner har speciella projekt med denna inriktning utvecklats. Frågan om statsbidrag kan utgå för denna typ av insatser, och i så fall i vilka former, är av principiell betydelse. Sedan förhandlingarna med de båda kommunförbunden om utformningen av det framtida statsbidragssystemet för missbrukarvården nu slutförts, räknar jag med att regeringen kommer att kunna fatta beslut i detta ärende under de närmaste veckorna.

Herr talman! Jag vill tacka socialministern för svaret. Tyvärr I har jag inte fått definitivt besked om statsbidrag till de OT-kurser som i dag bedrivs i Göteborg, Västerås och Skara. Som socialministern säger i svaret är det här en fråga som hamnat mellan de olika statsbidragsregler som finns. Denna verksamhet för att rehabilitera narkotikamissbrukare kan inte betraktas som renodlad utbildning eller arbetsträning — ett område som arbetsmarknadsstyrelsen svarar för — eller som sådan vård och behandling att det är självklart att socialstyrelsen kan lämna ekonomiskt bidrag. Det är, kan man säga, en behandlingskedja med inslag av både det ena och det andra. Därför har de här revirproblemen uppstått. Verksamheten i Göteborg, Västerås och Skara är i och för sig inte unik, men den har organiserats på ett väl genomarbetat sätt, med av regeringen godkänd vårdcentral för narkotikamissbrukare som anordnare men med arbetsträning och studier som den viktigaste resursen för rehabilitering av dessa svåra missbrukare. Det är anledningen till att oklarheten om vem som ekonomiskt skall svara för verksamheten uppstått. Kommunerna har en hel del kostnader för verksamheten, framför allt för den förberedande delen med studiegrupper, m.m. Men det gäller också 19 lönen till vissa anställda och utbildningsbidrag till eleverna. Det är sådant som staten normalt svarar för. Som socialministern anger i svaret har arbetsmarknadsstyrelsen och socialstyrelsen i två likalydande brev den 7 november 1980 tillskrivit arbetsmarknadsoch socialdepartementen för att regeringen skall lösa tvisten. Man kan tycka att detta är en i de stora sammanhangen ganska liten och enkel fråga. Trots detta har det tydligen varit ett problem för regeringen att ta itu med saken — ärendet har legat stilla i fem månader nu. Ändå har jag i dag inte kunnat få ett definitivt besked. Men socialministern anger i svaret att hon räknar med att regeringen efter förhandlingar med kommunförbunden kan lämna ett besked under de allra närmaste veckorna. Jag hoppas att det kan bli ett besked snarast möjligt, så att den planerade verksamheten, som nu blivit åtskilligt försenad — vilket skapat stora problem både för de anställda och för eleverna —, kan återupptas så snart som möjligt.
Herr talman! Jag vill poängtera att den skrivelse som socialdepartementet har fått från socialstyrelsen om hur insatser av arbetsvårdande karaktär för missbrukare skall finansieras gäller själva principen. Den är inte begränsad till de verksamheter som bedrivs i Västerås, Göteborg och Skara. Det är just den principiella karaktären av frågan som har gjort att handläggningen har tagit sin tid. Även om vårdcentralerna inte direkt ingick i förhandlingarna om förändrat huvudmannaskap kan man i det här sammanhanget inte bortse från den frågan. Det är av stor principiell räckvidd hur man totalt sett anordnar missbrukarvården. Därför har vi avvaktat tills förhandlingarna om huvudmannaskapet var avslutade. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att jag noggrant tagit del av de projekt som pågått i dessa tre kommuner. Jag har besökt ett av dem, och jag har — som också nämnts i frågan — haft uppvaktningar från de överiga. Det är ett mycket intressant arbete. Det är inget tvivel om att insatser som har karaktären av både utbildning och arbetsträning är mycket viktiga vid rehabilitering av missbrukare. De har stora brister i vissa avseenden till följd av ett långvarigt missbruk. De har svårigheter att anpassa sig till vad vi kallar en normal dygnsrytm, och de har brister av olika slag när det gäller uthållighet och självkänsla. Därför måste det till insatser av speciell karaktär för att de skall bli totalt rehabiliterade. Jag meddelade i går, herr talman, att arbetsmarknadsstyrelsen nästa månad presenterar resultatet från den arbetsgrupp som sysslat med frågan om förbättrat samarbete mellan behandlingshem, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackliga organisationer. Jag hoppas att också det arbetet skall leda till att vi bättre kan ta hand om missbrukarna och ge dem en bra rehabilitering.
Herr talman! Det här är ju frågor som har uppmärksammats i regeringspropositioner tidigare, bl.a. den om narkotikamissbruket, 1977/78:105, och det är viktigt att principfrågan löses. Det måste skapas bidragsregler som täcker exempelvis sådana samarbetsmodeller som praktiserats i Göteborg, Skara och Västerås, för de måste ändå framstå som ganska naturliga. Det rör sig, som socialministern också sade, om en grupp ungdomar med mycket svåra missbruk, och det är självklart att det behövs en mängd olika åtgärder — sociala och medicinska, utbildningsinsatser, social träning och arbetsträning — för att de här ungdomarna skall få en chans till en socialt ordnad tillvaro. När då insatserna organiseras såsom har skett, har alltså bidragssystemet brutit ihop. Den behandling som ges förekommer på olika behandlingshem för missbrukare. Skillnaden här är att den ges på hemorten med en särskild vårdcentral som bas och att eleverna bor i sina ordinarie bostäder. Det passar bra för vissa ungdomar, som man har svårare att få till särskilda behandlingshem. En del ungdomar lyckas man bättre med om de får vara kvar i den invanda miljön, och för andra är det bättre att helt byta miljö.

Herr talman! Svensk industris konkurrenskraft är inte bara beroende av den kostnadsutveckling som ägt rum för näringslivet. Den tekniska utvecklingen spelar en minst lika stor roll. Under hela efterkrigstiden kunde Sverige, trots ett löneläge som var betydligt högre än våra konkurrenters, hävda sin ställning på världsmarknaderna. Nyckeln till vårt lands exportframgångar låg däri att vi hade produkter som var överlägsna dem som producerades i andra länder, att man ständigt kunde förbättra det man tillverkade och att man hittade på nya produkter. I dag är läget helt annorlunda. Svenskt näringsliv har svårt att hävda sig på de internationella marknaderna eller ens klara hemmamarknaden från besvärande import. Och detta sker när löneläget i Sverige inte är högre än i många andra länder. Den troliga orsaken till vårt lands relativa tillbakagång är att vi inte hänger med i den tekniska utvecklingen. Socialdemokraterna har i sin motion 1979/80:1023 uppmärksammat nämnda förhållande och också framlagt ett förslag som skall stimulera till ökad forskning och ökat utvecklingsarbete. Enligt nu gällande regler får företagen ett extra avdrag med 10 96 på nedlagda forskningskostnader, benämnt basavdrag. Därjämte utgår ytterligare ett avdrag om 20 96 på den del som forskningskostnaderna har ökat jämfört med kostnaderna närmast föregående kalenderår. I motion 1023 föreslås att basavdraget skall fördubblas till 20 26 samt att dets.k. ökningsavdraget skall räknas upp från 20 9o till 100 96. Basen skall vara de genomsnittliga kostnaderna under kalenderåren 1978 och 1979. För att göra det möjligt för företag som inte haft tillräckliga inkomster att göra avdrag ifrån föreslås också, efter mönster från investeringsbidragen, att statligt forskningsbidrag kan utgå med samma värde som forskningsavdragen. Utskottet tar tämligen lätt på motionen. Man menar att då ett utredningsförslag om forskningsstöd i form av skattefria bidrag föreligger och prövas av regeringen kan man avstå från de stimulanser som ett bifall till motion 1023 skulle innebära. Den socialdemokratiska minoriteten har en annan åsikt och har i en reservation framfört denna. Mot bakgrund av vad jag inledningsvis anförde om den svenska relativa tillbakagången är det anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten kan ta denna fråga så lugnt. Detta är ändå en åtgärd som kan genomföras nu att gälla under 1982, och den kan verka snabbare än det utredningsförslag som majoriteten använt som motiv för att avstyrka ifrågavarande motion. Det förtjänar också påpekas att det av reservanterna tillstyrkta förslaget inte kostar statsmakterna någonting, utan bara är en omfördelning av skattebördan inom samma kategori av skattskyldiga. De som bedriver en ökande forskning och ett ökat utvecklingsarbete får skattelindringar, som får betalas av dem som stagnerat på dessa områden. Tekniskt sett möjliggörs detta genom att bolagsskatten höjs från 40 9o till 45 96, och för ekonomiska föreningar är motsvarande procentsatser 32 och 36. Det bör påpekas att det är fråga om den statliga skatten, medan den kommunala beskattningen inte alls är berörd. Då jag tror att det är helt nödvändigt för vårt lands industriella utveckling att få till stånd ett kraftigt ökat forskningsoch utvecklingsarbete ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1. I reservation nr 2 tas upp frågan om de skattefria avsättningarna till allmän investeringsreserv för egenföretagare som genomfördes 1979. Lagen om allmän investeringsreserv skulle motsvara aktiebolagens och de ekonomiska föreningarnas möjligheter till avsättning till allmän investeringsfond. Som bestämmelserna är utformade har nog i stället den allmänna investeringsreserven blivit en ytterligare konsolideringsmöjlighet och ett instrument för resultatutjämning och uppskjuten beskattning. Redan två år efter insättningarna får nämligen företagaren fritt använda pengarna, oberoende av vilken konjunktur som råder. Enda inskränkningen är att pengarna måste användas till något som liknar investeringar, men det kan mycket väl vara reparation eller underhåll. Det som framför allt gör dessa avsättningar så lämpade för progressionsutjämning är ju det förhållandet att aktiebolagen har en proportionell skatt medan egenföretagaren har en progressiv skatt. Då blir de naturligtvis oerhört mycket mera värda ur utjämningssynpunkt. Då vi anser att den allmänna investeringsreserven spelar en obetydlig roll både för konjunkturutjämning och för investeringsvilja yrkas att denna form av skattefri avsättning skall upphöra. Ur resultatsutjämningsoch konsolideringssynpunkt är läget annorlunda. Då emellertid egenföretagaren, liksom andra företagare, även utan den nu aktuella avsättningsmöjligheten är väl tillgodosedd i fråga om utjämningsmöjligheter finns det ingen anledning att öka den möjligheten till skatteuppskov. Låt mig erinra om att man kan sätta ned varulagrets värde till 40 96, eller något mindre om lönereserven används, att maskiner i princip kan avskrivas på fem år och att man årligen kan uppskjuta beskattning av vinst som motsvarar 20 96 av de anställdas löner och 15 96 av den egna inkomsten. De pengarna återförs givetvis nästa år till beskattning, men då kan man göra nya avdrag, så ett års avsättningar kan alltid ligga där. Herr talman! Med det anförda, som jag tycker är tillräckligt skäl, yrkar jag också bifall till reservation nr 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 25 behandlas bl.a. förslag till ändrade regler om den skattemässiga behandlingen av inventarier, fastigheter och pågående arbeten. Förslagen överensstämmer i huvudsak med vad som föreslagits i proposition 1980/81:68. Därjämte behandlas ett stort antal motioner väckta under den allmänna motionstiden eller i anslutning till propositionen. Propositionen berör ett flertal områden inom företagsbeskattningen. Förslagen bygger på företagsskatteberedningens slutbetänkande och innebär bl.a. vissa ändringar i redovisningssätt beträffande skatteregler och den skattemässiga behandlingen. Vissa förändringar sker beträffande beskattning av byggnadsrörelse, liksom beträffande försäkringsersättning, och förslagen är avsedda att tillämpas första gången vid 1984 års taxering. Beträffande propositionen är utskottet enigt i sitt ställningstagande. Propositionen har i princip antagits, och endast mindre ändringar har vidtagits. Utskottet skriver att det delar motionärernas uppfattning. Det kan från rättvisesynpunkt inte anses tillfredsställande att den som driver rörelse i aktiebolagsform och som följaktligen är anställd i företaget skall ha rätt till avdrag för egen hälsovård, medan egenföretagaren inte har någon sådan avdragsrätt. Utskottet tillstyrker därför bifall till motionen. Som motionärerna framhåller bör avdragsrätten gälla för egenföretagare som är ansluten till företagshälsovård. Beträffande ikraftträdande av detta beslut finns inte något särskilt angivet. Det skulle innebära att denna punkt inte trädde i kraft förrän vid taxeringen 1984. Jag vill därför föreslå att detta beslut träder i kraft så att det kan tillämpas vid 1982 års taxering. Jag framställer detta förslag efter att ha överlagt och fått instämmande från övriga i utskottet representerade partier. Som motionärerna framhåller har vissa svårigheter uppstått beträffande tolkningen av vad som skall anses vara släpfordon. I syfte att i möjligaste mån undanröja oklarheter förslår utskottet att släpvagnar som dras av traktor eller motorredskap och som uteslutande används på det sätt som anges i vägtrafikskattelagen i fråga om traktor klass II, dvs. i huvudsak lantbrukstraktorer, skall undantas från sådana inventarier för vilka särskilda investeringsavdrag inte kan medges. Genom utskottets ställningstagande, som föranleder ändring av 4 § lagen om särskilt investeringsavdrag för inventarieanskaffning, kommer alla i jordbruket förekommande släpvagnar att omfattas av rätt till investeringsavdrag, förutsatt att de levererats eller kommer att levereras under tiden den 1 november 1980 till den 31 december 1981. Till utskottsbetänkandet har, som Erik Wärnberg nyss framförde, fogats två reservationer av de socialdemokratiska utskottsledamöterna. Reservation 1 berör forskning och utveckling. I reservationen yrkar man ökade statliga insatser för att stimulera forskning och teknisk utveckling. Samtidigt föreslås att det inkomstbortfall som uppstår skall täckas genom höjning av bolagsskatten. Jag kan försäkra reservanterna att också utskottsmajoriteten är medveten om behovet av att stimulera forskning och teknisk utveckling. Men f.n. prövas av regeringen ett betänkande med förslag om forskningsstöd i form av skattefria bidrag. Att i ett sådant läge besluta om ändrade regler skulle strida helt emot den praxis som tillämpas i riksdagen och som också tillämpas av socialdemokraterna i regeringsställning. Vi bör därför, som utskottet framhåller, avvakta regeringens förslag. I den andra reservationen vill socialdemokraterna upphäva riksdagsbeslutet från 1979 angående avsättningar till investeringsreserv. Under mitten av 1970-talet fördes en intensiv debatt om företagsbeskattning och om åtgärder för att åstadkomma något så när likvärdiga regler för mindre företagare i jämförelse med de stora företagen. Det förvånar mig att socialdemokraterna inte kan acceptera denna grundsyn. Vill socialdemokraterna i praktiken ge de mindre företagarna likvärdiga möjligheter, då är det verkligen motstridande att yrka på ett upphävande av riksdagsbeslutet om investeringsreserv. Inte minst under de senaste åren har vi kunnat konstatera småföretagens motståndskraft i fråga om lågkonjunktur, deras smidighet och förmåga till anpassning och strukturförändring och deras uthållighet, utbildningsförmåga och nyskapande. Att med detta som bakgrund nu försämra deras möjligheter till konsolidering måste enligt min uppfattning vara helt felaktigt. Erik Wärnberg sade i sitt inlägg att en av anledningarna till att socialdemokraterna kräver ett upphävande av detta beslut är att fysiska personer beskattas efter en progressiv skala, medan juridiska personer beskattas efter en proportionell skala. Det anser jag är ytterligare ett skäl till att ge egenföretagen samma möjligheter till utjämning som storföretagen har. I annat fall kommer de att ännu hårdare drabbas av den olikhet i beskattningen som fanns tidigare och som vi skulle få tillbaka om vi biföll den reservation som socialdemokraterna har fogat vid betänkandet. Herr talman! Med det anförda yrkar jag avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan utom beträffande ikraftträdandet, punkterna 21-24, där jag föreslår att beslutet träder i kraft så att det kan tillämpas vid 1982 års taxering enligt det särskilda yrkande som nu delas ut till kammarens ledamöter och som har följande lydelse:
Herr talman! Jag ber först att få tillstyrka det förslag av Stig Josefson som under överläggningen har delats ut i kammaren. Den möjlighet till avsättning till en allmän investeringsreserv som egenföretagarna har innebär att de har bra mycket större förmåner än storföretagen har. Aktiebolags och ekonomiska föreningars avsättningar till konjunkturinvesteringsfonder är styrda på ett helt annat sätt. De skall inte släppas fria förrän vid en konjunkturavmattning. De skall användas för att styra konjunkturerna, medan det för den allmänna investeringsreserven inte finns sådana bestämmelser. Dessa medel kan i stället användas för att styra privatekonomin — man avsätter medel till den när man har stora inkomster och låter bli att göra det när man har små inkomster. Det är alltså fråga om en ren utjämningsmöjlighet. Däri skiljer sig den allmänna investeringsreserven avsevärt från aktiebolags och ekonomiska föreningars konjunkturinvesteringsfonder. Vi har i vår reservation framhållit att vi vill ha konjunkturinvesteringsfonder också för egenföretagare. Dessa fonder skall vara likvärdiga med storföretagens investeringsfonder. Deras syfte skall inte vara inkomstutjämnande utan i första hand konjunkturstyrande.
Herr talman! Reglerna för användningen av investeringsreserven är ganska hårda. Använder man inte medlen till investeringar utan till någonting annat beläggs det uttagna beloppet med en extra skatt. Den erfarenhet som jag har från den korta tid då reglerna har tillämpats är den att företagarna är ganska försiktiga när det gäller avsättning till detta ändamål just med tanke på att man måste göra direkta investeringar. Reglerna har inte tillämpats mer än ett år — vi är nu inne på det andra året — och jag anser för min del att det är oerhört angeläget att ge egenföretagare denna chans att utvecklas. Det skulle enligt min mening innebära en stor orättvisa om man nu ändrade dessa bestämmelser.
Herr talman! Jag vill påpeka att man kan använda medlen i investeringsreserven under minst sju år innan de återförs till beskattning. Mellan det andra och det nionde året får företagaren fritt disponera dessa pengar — visserligen till investeringar eller investeringsliknande ändamål, men eftersom man får använda dem till reparationer och underhåll är det fråga om en utjämningsfond och ingenting annat. För att återgå till den första punkten, forskningsoch utvecklingsarbete, vill jag framhålla att vi kommer att tappa minst ett år om vi skall invänta den utredning som majoriteten har åberopat. Lagen kommer aldrig att kunna träda i kraft under 1982, och vårt förslag omfattar bara 1982. Alltså tappar man ett helt år, och det anser vi är synnerligen allvarligt i dagens situation.
Herr talman! När det gäller tolkningen av bestämmelserna angående investeringsreserven anser jag — och det gör nog de flesta som har möjlighet att utnyttja den — att avsättningen är ganska hårt bunden till investeringar. Vad sedan beträffar forskningsavdragen vill jag till Erik Wärnberg bara säga följande. Under de år som jag suttit i riksdagen har det nära nog alltid varit praxis att man när det har pågått ett utredningsarbete — speciellt när det är så långt kommet att det sker en överarbetning i departementet — har avvaktat förslag från regeringen. Det är den linjen vi från majoritetens sida har följt.

Herr talman! Det finns ca 15 000 grönsaksodlare i detta land som bedriver sin näring yrkesmässigt. Till dessa kan läggas ytterligare ett par tusen lantbrukare som har s.k. fältmässiga grönsaksodlingar. Denna näringsgren saknar helt skydd. Det finns inget skördeskadeskydd som omfattar detta område. Med anledning härav har jag och Ingvar Eriksson väckt en motion, motion nr 506, där vi anhåller om en utredning för att undesöka möjligheterna att införa s.k. odlingskonto för de här näringsidkarna. Utskottet har — naturligtvis, höll jag på att säga — avstyrkt motionen och hänvisar till utredningen om skördeskadeskydd, SOU 1979:53, som blev klar i fjol. Utskottet hänvisar också till den proposition som man väntar att jordbruksministern skall arbeta fram under våren. Det är för mig och många andra intresserade en ganska märklig motivering, eftersom det som skördeskadeskyddsutredningen har sysslat medinte alls berör detta område. Det finns i hela denna tjocka utredning inte ett enda ord om grönsaker eller skydd för dessa. Utredningens betänkande handlar enbart om konventionella jordbruksgrödor. En andra anmärkning kan riktas mot utskottets motivering att det inte är berett att införa något skydd. Vi har inte begärt att man skall införa något skydd. Vi har begärt att man skall utreda möjligheterna att införa ett sådant — och det är onekligen en ganska stor skillnad. Motionen borde också enligt min mening ha remitterats till jordbruksutskottet. Dit har övriga motioner om skördeskadeskydd skickats. Jag vet inte varför det i detta fall har gjorts ett undantag. Utskottet påpekar också att riksdagen i höstas anslog 8 miljoner till trädgårdsskador i nordvästra Skåne och hänvisar till de allmänna investeringsreserverna, som just har varit uppe till debatt. Utskottet anför att investeringsreserverna ger bra möjligheter att utjämna inkomster mellan goda och dåliga år. Av den debatt som ägde rum före mitt anförande framgick att det råder stort tvivel om huruvida det verkligen finns en sådan möjlighet till utjämning. Det är också värt att notera att skördeskadeskyddsutredningen när det gäller rena jordbruksgrödor avvisar denna form av avsättning som ett mycket sämre alternativ än ett speciellt skördeskadekonto. Det har gjorts framställningar från näringsidkare och deras organisationer samt från LRF om att man på något sätt skall skydda grönsaksodlarna. Det kommer också nya sådana framställningar. Lösningen med en särskild kontoavsättning skulle vara den billigaste formen både för samhället och för odlarna, vilka nu helt saknar skydd. Herr talman! Skatteutskottet har enligt min uppfattning avstyrkt motionen på felaktiga premisser. Utskottet har varken tagit hänsyn till den avsedda odlingsinriktningen eller motionens hemställan. Jag har inget särskilt yrkande nu, utan jag avvaktar den proposition om ett.nytt skördeskadeskydd som är utlovad. Jag återkommer då i ärendet.

Herr talman! När det gäller frågan om ett skydd för grönsaksodlingen kan jag instämma i vad Sven Munke har sagt, nämligen att det är angeläget att skapa ett sådant skydd. Jag har på olika sätt agerat i denna kammare för att åstadkomma förbättringar för denna näringsgren, som ju vid många tillfällen blir väldigt hårt utsatt, både för vädrets makter, som under förra året, och när det gäller importen. För att återgå till den direkta motionen så har Sven Munke där föreslagit två alternativ. Alternativ 1 innebär att belopp som stått inne på konto minst fem år skattefritt får användas för investeringar i byggnader eller maskiner, men då skall avskrivningsunderlaget för objektet minskas i motsvarande grad. Jag anser för min del att detta praktiskt taget helt överensstämmer med innebörden av den investeringsreserv som tidigare varit uppe i debatten. Där får man avsätta 50 96 av vinsten. Tiden för denna överensstämmer också rätt väl med vad Sven Munke anfört i alternativ 1. Alternativ 2 är ett förslag som mera liknar ett skogskonto. Vi har i betänkandet understrukit att skördeskadeutredningen har lagt fram sitt förslag, och att jordbruksdepartementet skall komma med en proposition i ärendet under året. Dessutom pågår f.n. en översyn av förslaget i departementet, och med detta som bakgrund har vi ansett att man bör avvakta innan man vidtar ytterligare åtgärder. Det är riktigt att det är särskilda problem i samband med grönsaksodlingen. Men samtidigt vet vi att det inom jordbruket finns specialodlingar som det också är ett särskilt problem att få med i skördeskadeskyddet. Det har förts en ganska intensiv debatt om hur man skall klara detta skydd för odlingarna. Detta är argument för att vi i första hand skall avvakta vad man kommer fram till vid behandlingen av skördeskadeutredningens förslag. Sven Munke skall nog inte se utskottets skrivning som negativ. Vi har påpekat vilka möjligheter till resultatutjämning som finns. Jag behöver inte upprepa detta, eftersom Erik Wärnberg tog upp både det som gäller investeringsreserven och det som gäller den utjämning som kan ske med hänsyn till de arbetskostnader man haft under det gångna året. Vi menar att när skördeskadepropositionen väl har lämnats så har vi bättre möjligheter att bedöma huruvida det behövs ytterligare åtgärder för att skapa ett skydd mot de problem som trädgårdsnäringen ofta möts av.

Herr talman! Stig Josefson tar upp ett par punkter som jag har tagit som exempel i motionen. Det är ju vanligt att man motiverar sina önskningar på det sättet. Men det är också vanligt att det är hemställan i motionen som utskottet skall ta ställning till. Jag anser att utskottet inte har gjort det utan rider på ungefär samma argumentering som Stig Josefson nu framfört. Jag har begärt en utredning, och det finns ingen utredning på detta område. I utskottsbetänkandet hänvisar man till skördeskadeutredningen, och i den står det inte ett enda ord om grönsaker. Det står om några andra mindre grödor, bl.a. bruna bönor, för vilka man föreslår ett skydd. Men det står ingenting om grönsaksodlingen. Den är, som Stig Josefson håller med om, mycket betydelsefull. Den är också i mycket större utsträckning än lantbruket utsatt för svängningar. Odlarna kan få väldigt bra skörd ett år, och det kan bli mycket dåligt ett annat år. Det kan också följa flera dåliga år efter varandra osv. Därför har man från näringens sida uttryckt ett önskemål om möjlighet att göra avsättningar på konto, eftersom den möjligheten inte finns i dag. Även om vi nu talar om de här allmänna investeringsreserverna, finns det inte någon möjlighet för en odlare att avsätta medel för att kunna kompensera sig under ett dåligt år. Det är detta vi försöker komma till rätta med, och det är därför den här motionen har kommit till. Jag är alltså missnöjd med motiveringarna. Om man i utskottet hade läst motionen rätt, borde man ha kunnat lämna en annan motivering och avvisa den på ett annat sätt. Jag har i varje fall velat fästa kammarens uppmärksamhet på hur angeläget detta spörsmål är. Vi får kanske, Stig Josefson, komma tillbaka när propositionen ligger på riksdagens bord. Det skall bli intressant att se om man i den kommer att behandla de här frågorna, för de finns inte nämnda någonstans vare sig i utskottsbetänkandet eller på något annat ställe.
Herr talman! Skördeskadeskyddsutredningen har ju inte frånsagt sig möjligheten att ta med i behandlingen även andra odlingar än dem som nu finns med, och därför står frågan så till vida öppen. Men jag vill — för att vända mig direkt till Sven Munke — också säga att det är väl inte bara en utredning som man vill ha i motionen, utan också åtgärder som skall lösa problemen. I motionen lämnas två alternativa förslag till åtgärder. Det ena alternativet är redan tillgodosett, och det andra har så nära anknytning till den fråga som nu ligger för prövning i jordbruksdepartementet att vi har ansett det vara riktigt att avvakta departementets beslut innan ytterligare åtgärder vidtas.
Här har endast yrkats bifall till utskottets hemställan. För bifall härtill krävs emellertid att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Beslut skall fattas genom omröstning. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit utskottets hemställan.

Herr talman! I förra veckan hade vi en mycket lång och omfattande debatt med anledning av trafikutskottets betänkande nr 16 om anslag till vägväsendet m.m. I denna debatt gavs en mycket övertygande argumentering för de socialdemokratiska reservationer som är fogade till detta betänkande. Jag ber med hänvisning till den debatten att få yrka bifall till de socialdemokratiska reservationer som nu är fogade till trafikutskottets betänkande nr 26.
Herr talman! Med hänvisning till den debatt som fördes när vi behandlade trafikutskottets betänkande nr 16 i denna fråga vill jag yrka bifall till reservationen 2 vid detta betänkande.
Jag ber att få yrka bifall till de kommunistiska motionerna 1980/81:1096, yrkande 2, och 1731 samt den socialdemokratiska motionen 1744, yrkande 11, såvitt avser mom. 7b i trafikutskottets betänkande nr 16.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

Herr talman! Privata arbetsgivare måste för sina anställda lämna uppgifter om uppburna traktamenten samt under hur stort antal dygn dylika traktamenten uppburits. Det skall också specificeras huruvida traktamentena avserss.k. korttids-, långtidseller endagsförrättningar. Dessa uppgifter är avgörande för att taxeringsnämnderna skall kunna bilda sig en uppfattning om huruvida avdragsrätt skall föreligga för de uppburna traktamentena eller inte. De privata arbetsgivarna skall också redovisa utbetalade reseersättningar. Statliga och kommunala arbetsgivare är däremot befriade från att lämna nyss angivna uppgifter. Bakgrunden till denna befrielse är naturligtvis att man har räknat med att statliga och kommunala myndigheter inte skulle betala ut något annat än vad som enligt gällande traktamentsbestämmelser är rätt och riktigt. I riksskatteverkets anvisningar fastslås att traktamenten är avdragsgilla endast i den mån arbetet har varit förlagt utanför den egentliga verksamhetsorten. Detsamma gäller avdragsmöjligheter vad avser uppburna reseersättningar. Nu har det emellertid efter hand visat sig att allt fler fackföreningar träffar avtal med arbetsgivarna om att s.k. smörgåstraktamenten skall uppbäras även vid arbete på den ordinarie verksamhetsorten. I de fall taxeringsnämnderna observerar detta förhållande nekar de regelmässigt samtycke till sådana avdrag, vilket innebär att de uppburna traktamentena blir beskattade som vanlig inkomst. Efter liknande avtal betalas det i vissa fall ut reseersättningar efter schablon, oavsett om resor i tjänsten förekommit eller inte. Sådana här taxeringsmål blir allt vanligare inom såväl taxeringsnämnder som olika överordnade prövningsinstanser, som exempelvis länsskatterätterna. Låt mig återge vad en skattskyldig anförde när han blev föremål för eftertaxering, eftersom de ersättningar han uppburit inte var traktamenten i skattelagstiftningens mening: ”Jag har hittills förlitat mig på att träffade överenskommelser mellan min Nr 110 arbetsgivare och avdelningen avseende reseersättningar legat i samklang med skattemyndigheternas bestämmelser. Avdrag har därför från anställningsorten. Jag vill nu yrka avdrag för faktiska resor som Traktaments Prokommit,= : | TA 4 beskattning Tyvärr ledde den skatteskyldiges missuppfattning till att vederbörande drabbades av ganska betungande skattetillägg i relation till undanhållen skatt. Mot denna bakgrund finner jag det angeläget att nuvarande redovisningsrutiner beträffande upprättande av kontrolluppgift — oavsett om det gäller privata, statliga eller kommunala arbetsgivare — ändras på sådant sätt att såsom traktamente resp. reseersättning bara får upptas belopp som uppburits enligt de grunder som finns angivna i riksskatteverkets anvisningar. Eventuellt överskjutande belopp eller på annat sätt beräknade belopp skall då tas upp under Övriga ersättningar, helst med angivande av grunderna för hur ifrågavarande ersättning beräknats. Det är numera välkänt att skatterättsligt icke avdragsgilla traktamenten och reseersättningar blir allt vanligare även inom statliga och kommunala organ samt företag. Men eftersom dessa arbetsgivare inte lämnar kontrolluppgift om de uppburna traktamentena är det inte heller möjligt för taxeringsorganen att pröva sådana frågor på samma sätt som nu sker för anställda hos andra arbetsgivare. Den situationen uppkommer därför ofta att skatteeffekterna blir olika för den anställde, om han utför ett arbete i egenskap av anställd inom ett kommunalt eller statligt företag resp. om han gör samma arbete såsom anställd vid ett entreprenörföretag, som utför arbetet åt stat och kommun. Enligt mitt förmenande kan det inte i längden vara rimligt att sådana skatteorättvisor får bestå. Det kan heller inte vara svårare för en statlig eller kommunal myndighet att lämna uppgift om uppburna traktamenten än vad det är för en privat arbetsgivare. Mot denna bakgrund krävde jag i motion 1980/81:418 att även statliga och kommunala arbetsgivare senast fr.o.m. inkomståret 1982 skulle åläggas att lämna uppgift om uppburna traktamenten på samma sätt som andra arbetsgivare. Herr talman! Tyvärr har utskottet avstyrkt detta krav och hänvisat till att dessa frågor f. n. utreds av traktamentsbeskattningssakkunniga. Min förhoppning är därför att denna utredning snabbt kommer med förslag som undanröjer de orimligheter som berörs i den nu aktuella motionen. Jag har därför för dagen inget yrkande.

Herr talman! I den socialdemokratiska partimotionen 1980/81:133 föreslog vi socialdemokrater att avdragsrätten för frivilligt periodiskt understöd skulle slopas från 1982 års taxering. Motionen avslogs av den borgerliga majoriteten, som emellertid på förslag av regeringen beslutade att avdragsrätten för frivilligt periodiskt understöd skulle begränsas så att givarna medges avdrag för understöd till olika personer med 5 000 kr. var per år. Herr talman! Den här debatten är en upprepning från december. Budgetunderskottet har ju inte precis minskat, utan tvärtom. Jag förstår inte att den borgerliga utskottsmajoriteten i rådande katastrofala ekonomiska läge inte biträder vårt förslag om att avdraget för periodiskt understöd helt avskaffas. Jag vill här deklarera att andra former, s.k. legalt periodiskt understöd, i huvudsak understöd till maka/make och minderåriga barn, emellertid bör ge rätt till avdrag även i fortsättningen. Vi socialdemokrater i skatteutskottet har även i år motionerat om slopande av det periodiska understödet. Det har vi gjort i motion 1980/81:1562. De sociala skäl som tidigare kan ha funnits för att tillåta denna typ av avdrag har under årens lopp försvagats till följd av att samhällets åtgärder på det sociala området byggts ut. Jag vill som vår principiella grundsyn uttrycka att samhällets sociala åtaganden skall utformas på ett generellt sätt och med beaktande av de faktiska behoven, inte genom beviljande av skattelättnader som utgår som en automatisk följd av de dispositioner, som vidtas av vissa enskilda personer och som dessutom blir förmånligare ju högre marginalskatt givaren har. Avdrag för understöd till mottagare utomlands görs i dag i ej obetydlig omfattning, och det säger sig självt, herr talman, att kontrollmöjligheterna i dessa fall är mycket små. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att den begränsning av avdragsrätten som riksdagen fattade beslut om förra året torde komma att innebära att alltför långtgående skattelättnader i enskilda fall hindras och att därmed mycket av det missbruk som tidigare regler otvivelaktigt kunnat ge upphov till försvinner. Den borgerliga utskottsmajoriteten vidhåller sin tidigare uttalade mening att det finns skäl att tillåta ett visst maximalt avdrag per år. 1972 års skatteutredning konstaterade att möjligheterna till skatteflykt genom avdrag för periodiskt understöd utnyttjades i ej obetydlig omfattning. Tillgänglig statistik visar dessutom att såväl andelen inkomsttagare som har detta avdrag som det genomsnittliga avdragsbeloppet ökar med stigande inkomst. Det är kanske därför som den borgerliga utskottsmajoriteten så enträget avvisar vårt förslag. Herr talman! Ett konkret exempel: Herr Sparrbåge ger sin mor 5 000 kr. Hans marginalskatt är 80 26. Sparrbåge betalar sin mors skatt, 500 kr. Sparrbåge skulle ha betalt 4 000 kr. i skatt — en skatteförtjänst på 3 500 kr. Av de skäl som jag har redovisat finner vi socialdemokrater att avdrag för periodiskt understöd ej bör tillåtas fr.o.m. 1983 års taxering. Jag vill göra kammaren uppmärksam på att skatteintäkterna till stat och kommun kan beräknas till 160 milj.kr. per år. För budgetåret 1981/82 räknar vi med en inkomstförstärkning om 80 miljoner. Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Sedan mer än 30 år tillbaka i tiden har folkpartiet drivit kravet att bidragsgivare till organisationer som bedriver ideell och humanitär verksamhet skall få göra skatteavdrag för sina bidrag. Vid regeringsbildningen 1976 fick folkpartiet gehör hos de övriga två partierna i regeringen, och en utredning tillsattes. Denna blev klar med sitt arbete 1978, och med folkpartiet ensamt i regeringsställning våren 1979 framlades en proposition i ärendet. Gentemot de förslag som tidigare under årens lopp lagts fram av folkpartiet i form av motioner till riksdagen var regeringsförslaget starkt begränsat och omfattade endast de bidrag som gavs till organisationer som arbetade med internationell hjälpoch biståndsverksamhet. Begränsningen hade som bakgrund en politisk bedömning, att övriga riksdagspartiers negativa inställning till att på detta sätt stödja de ideella och religiösa folkrörelserna fortfarande fanns kvar. Tyvärr visade sig bedömningen vara riktig, och det i så hög grad att även moderater och centerpartister gick emot förslaget, trots att de ställt sig bakom den positiva deklarationen i regeringsförklaringen 1976. Grundmotivet till fokkpartiets inställning är att det är viktigt att stimulera bidragsgivningen till ideell verksamhet, eftersom den är värdefull för samhället och på ett effektivt sätt kommer verksamheten till del.

Vi i folkpartiet beklagar detta, då vi anser att det finns starka skäl för riksdagen att bifalla motionen. Att folkpartiet har valt att hålla fast vid förslaget om att genom gynnsamma skatteregler stimulera gåvor till internationell biståndsverksamhet är grundat påsstarka skäl. De frivilliga organisationerna har möjligheter att göra insatser på biståndsområdet vilka inte bör eller kan utföras inom ramen för det statliga biståndet. De kristna samfundens verksamhet i utvecklingsländerna kant.ex. visa upp många insatser som utgör ett betydelsefullt komplement till det statliga biståndet. Även kooperationens och fackföreningsrörelsens verksamhet i u-länderna är exempel på detta. Att betydande summor av statliga biståndspengar kunnat kanaliseras via enskilda organisationer förändrar inte den speciella karaktären hos dessa organisationers insatser. Röda korset och Rädda barnen har kunnat lämna katastrofhjälp till drabbade u-länder lättare och snabbare än vad som varit möjligt med statligt bistånd. Det här är exempel på hur ideella insatser kan komplettera de statliga. Itidigare debatter om denna typ av biståndsverksamhet har den föreslagna skattelättnaden oftast kopplats ihop med rätten att göra avdrag för personliga levnadskostnader. Man avser då t.ex. avdrag för räntor på lån som tagits för köp av varaktiga konsumtionsvaror. Jag tycker att det är angeläget att klargöra att dessa två typer av avdrag saknar varje som helst samband. En av inkomstbeskattningens huvudregler är att avdrag medges för kostnader för inkomsternas förvärvande men däremot inte för den skattskyldiges personliga levnadskostnader. Det är denna sammankoppling som jag i detta sammanhang kraftigt vill bestrida. Enskilda människors gåvor till mission, utvecklingshjälp och katastrofbistånd kan inte rimligtvis betraktas som personliga levnadskostnader. En avdragsrätt kan inte heller ge givaren några som helst personliga förmåner. Syftet är i stället att de summor som ges till avsedda hjälpändamål skall öka genom den här stimulansen och att man skall få en totalt sett ökad u-hjälp från Sverige. Jag anser att det är av positiv betydelse för de organisationer som här avses och för samhällsgemenskapen i stort, om skattesystemet på denna punkt kan utformas så, att enskilda personer stimuleras att öka sina gåvor till ändamål som vi har en gemensam, positiv syn på. Svårigheter i den svenska ekonomin bör inte få oss att glömma bort det stora behovet av hjälp till u-länderna. Då är det viktigt att öka också de ideella insatserna. Den lagändring som vi föreslår medför ett visst inkomstbortfall för staten. Med hänsyn till budgetläget måste detta inkomstbortfall kompenseras i budgeten fr.o.m. budgetåret 1983/84, då det vid ett bifall till reservationen får sitt första genomslag. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 35 behandlas motioner som rör frågor om periodiskt understöd, egendomslivräntor och skattelättnader för vissa ideella organisationer i form av bl.a. skattereduktion för gåvor. Reglerna om avdrag för periodiskt understöd fastställdes i december 1980 och gäller fr.o.m. 1982 års taxering. Avdraget är nu maximerat till 5 000 kr. per år och givare. Beslutet byggde på ett regeringsförslag som riksdagen begärde förra våren. Bakgrunden till detta var att de regler som gällde förut kunde missbrukas. Då var beloppet endast begränsat till 5 000 kr. per mottagare. Reglerna kunde då utnyttjas att uppnå skattelättnader som inte kunde anses vara motiverade av vare sig givarens situation eller mottagarens behov. 1972 års skatteutredning föreslog att man skulle upphäva avdragsrätten. Flera remissinstanser ansåg däremot att det alltjämt finns sociala skäl för att tillåta avdrag. Kritiken mot avdragsrätten har alltså i stort sett gått ut på att reglerna har kunnat missbrukas för att uppnå skattelättnader. Därför infördes en beloppsgräns på 5 000 kr. per givare och år för att komma till rätta med missbruk. En så långt gående åtgärd som att helt slopa avdragsrätten har avvisats vid olika tillfällen och senast i december förra året. Begränsningen i avdragsrätten innebär att alltför långtgående skattelättnader i enskilda fall hindras och att det missbruk som tidigare regler gav möjlighet till försvinner. Utskottet anser att det finns sociala skäl att tillåta ett visst avdrag per år. Med hänsyn härtill, och då det inte finns anledning pröva frågan om ytterligare inskränkningar i avdragsrätten innan närmare erfarenhet vunnits om den nya begränsningsregelns tillämpning i praktiken, avstyrker utskottet motion nr 1562. Förslag till avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer har under en lång följd av år avvisats av riksdagen. Skattereduktion för gåvor till utvecklingsbistånd har också tidigare avvisats. Utskottet har ansett att den allmännyttiga verksamhet som ideella organisationer bedriver, bl.a. med betydande insatser från enskilda personer, förtjänar stöd från samhällets sida. Sådant stöd ges också genom bidrag från staten och kommunerna och genom skattelättnader av olika slag. Så är t.ex. ideella föreningar med allmännyttiga ändamål i regel befriade från inkomstskatt, förmögenhetsskatt och arvsoch gåvoskatt. Utskottet anser inte att några nya skäl anförts för avdragsrätt. Med hänvisning till såväl gränsdragningssom kontrolltekniska problem avstyrkes motionerna. Herr talman, jag yrkar bifall till skatteutskottets betänkande 1980/ 81:35.
Herr talman! Sparplan efter sparplan presenteras för oss ledamöter här i kammaren, och samtliga sparplaner drabbar svaga grupper i vårt samhälle. Att man tar bort det periodiska understödet drabbar ingen svag grupp. Jag vill återigen göra kammarens ledamöter uppmärksamma på att 1972 års skatteutredning kunde konstatera att det var de högavlönade som utnyttjade detta avdrag.
Herr talman! Jag märker att det finns en klar skiljelinje mellan den inställning Ingemar Hallenius visar och den som jag redovisade å mina egna och folkpartiets vägnar. Vill man att allt stöd till ideella organisationer skall slussas till dem via statliga bidrag, då är det också klart att man säger nej till folkpartiets förslag. Vill man däremot stimulera enskild offervilja och enskilda initiativ för att komplettera samhällets direkta insatser, ja, då är man positiv till det framlagda förslaget. För oss i folkpartiet är detta ställningstagande självklart. Den enskilde individens engagemang är också oumböärligt i all hjälpverksamhet, och samhälleliga insatser ger aldrig så god avkastning som när de kopplas med enskilda människors idéburna insatser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Jag instämmer i vad Rune Ångström sade om att det är oerhört viktigt att vi stimulerar till personliga insatser och initiativ i ideellt arbete inom olika områden, inte minst när det gäller att ge stöd till u-länderna. Men jag anser inte att det skall ske via avdrag på skattsedeln. Anita Johansson hänvisade till 1972 års skatteutredning. Vi brukar emellertid inte se bara på vad utredningar kommer fram till utan också på vad remissorganen säger. Flera remissorgan påpekade att det fortfarande finns ett visst socialt behov av ett begränsat avdrag. Bestämmelsen om begränsning av avdraget trädde i kraft den 1 januari i år, och utskottet anser att en viss tid bör förflyta innan vi kan se hur detta utvecklas.
Herr talman! Det är 160 milj.kr. som jag talar om, Ingemar Hallenius. Det drabbar alltså inte de svaga grupperna. Vi kan bara konstatera att 1972 års skatteutredning tyckte som vi tycker nu, men det tycker tydligen inte den borgerliga majoriteten i utskottet.

Herr talman! I motion 224 har jag tillsammans med Egon Jacobsson föreslagit att riksdagen hos regeringen skall begära förslag till lagstiftning i syfte att förhindra att inte avsedda skattelättnader kan uppnås genom användandet av livränta vid överlåtelser av vissa tillgångar. Det smått sensationella har inträffat, att den borgerliga utskottsmajoritet som för knappt ett år sedan med sådan hetta och inlevelse försvarade livräntetransaktioner av olika slag nu har gått med på att hos regeringen begära åtgärder som förhindrar användandet av egendomslivräntor i skatteundandragande syfte. Vad som i moderat tappning i fjol var god skatteplanering har nu, åtminstone under vissa omständigheter, förvandlats till begreppet skatteundandragande — en term som över huvud taget inte återfinns i fjolårets borgerliga majoritetsskrivning.

Därför har den borgerliga utskottsmajoriteten uppenbarligen tvingats till denna omvändelse under galgen. Regeringens iver att komma till rätta med orättvisor, avarter och undantag i skattesystemet är som bekant inte på långa vägar så stor som när det gäller att föreslå skattereformer som innebär att skattesänkningar för redan välbeställda grupper skall betalas av de lägre inkomsttagarna, bland vilka enligt vissa statistiska uppgifter en stor majoritet av centerns väljare befinner sig. Det är alltså utomordentligt tacknämligt att skatteutskottet nu ger regeringen bakläxa och kräver krafttag mot livränteaffärer som sker i skatteundandragande syfte. Att erfarenheterna motiverar detta är ställt utom allt tvivel. Det är numera långt ifrån enbart de som befinner sig på samhällsstegens högsta topp som ägnar sig åt att dribbla med livräntor. Medvetenheten om att det här går att tjäna grova pengar har spritt sig till allt större grupper, och när det gäller åtminstone större överlåtelser av jordbruksfastigheter torde det snarare vara regel än undantag att en stor del av köpeskillingen erläggs i form av livränta. Missbruket av livräntor i samband med fastighetsförvärv har nu på en del håll blivit så utbrett att t.ex. lantbruksnämnden i Kristianstads län, efter framstötar från socialdemokraterna, sett sig nödsakad att påtala missförhållandena i ett brev till lantbruksstyrelsen. I fjolårets debatt hävdade med emfas moderaternas skatteoch livränteexperter att det inte var några särskilda ekonomiska fördelar förknippade med användandet av livräntor i samband med fastighetsförvärv.

Men när nu uppvaknandet ändå omsider kommit, hälsar vi det givetvis med största tillfredsställelse. Nu återstår emellertid att se hur regeringen skall tolka riksdagens beslut och vilka direktiv utredningen får. Alla försök att reducera problemet till att gälla bara ett fåtal undantagsfall är dömda att misslyckas. Erfarenheten talar nämligen för att det oftast är möjligheterna att komma i åtnjutande av skattelättnader som dikterar intresset för livränteaffärer. Vi har i dag ett så väl utbyggt trygghetssystem att de fall då t.ex. en företagare med fog kan åberopa behov av pension som skäl för att yrka avdrag för livränta i samband med företagsöverlåtelse torde vara relativt få. Det måste helt enkelt bli ett stopp för alla mer eller mindre sofistikerade försök att med livräntans hjälp vältra över den rättmätiga skattebördan på andra skattebetalare. Herr talman! Eftersom vår motion i sak trots allt fått en välvillig behandling, har jag inget särskilt yrkande.
Herr talman! Skatteutskottet sade redan vid föregående års behandling av motioner av liknande innebörd som motion 224 att regeringen skulle pröva frågan om egendomslivräntorna. Och vi poängterar i skrivningen i årets betänkande följande: ”Skatteutskottet, som under senare år vid upprepade tillfällen understrukit angelägenheten av att skatteundandragande i alla former motverkas, tillstyrker med det anförda en utredning om egendomslivräntornas skattemässiga behandling.

Herr talman! Bara kort: Föregående års motion, som hade i stort sett samma sakunderlag som årets, avslogs av den borgerliga majoriteten. Den förändring som skett är att utskottet nu begär en utredning direkt av regeringen, dvs. precis det vi krävde i fjol. Efter ett års ytterligare erfarenheter har nu den borgerliga majoriteten kommit till insikt om behovet av åtgärder när det gäller livräntor som används i skatteundandragande syfte. Jag säger än en gång att vi tycker att det är ett bra framsteg.
Herr talman! Jag vill för Bengt Silfverstrand påpeka att regeringen har tillsatt en särskild utredning om underskottsavdragen som redan arbetar. Dessutom vill jag framhålla att Christina Rogestam i en centermotion begärt samma utredning som utskottet nu hemställer om.

Herr talman! Utskottets socialdemokrater delar de borgerligas uppfattning att här föreliggande motioner bör avvisas. Vi har dock i ett särskilt yttrande velat markera att vi inte accepterar den huvudmotivering för avstyrkandet som anförts av utskottsmajoriteten.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

Herr talman! Nuvarande skatteregler ger den som deklarerar inkomst av kapital möjligheter till skattefria inkomster av kapital på 800 kr. för den som är ogift och 1600 kr. för samtaxerade personer. Effekterna av dessa bestämmelser är naturligtvis ganska olika, beroende på ränteläget för det aktuella året. I syfte att stimulera till ett ökat sparande har man nyligen sett över bestämmelserna för aktiesparande för dem som har mindre aktieposter, men det torde finnas lika stor anledning att stimulera dem som sparar i bank, något som torde vara fallet för de flesta småsparare. Naturligtvis kunde detta ske genom en direkt uppskrivning av de aktuella beloppen, men jag ställer mig ändå tveksam till om det är den bästa metoden. Det vore kanske i stället bättre att man band sig för att befria kapitalavkastningen på bankmedel från skatt upp till en viss nivå av sparandet. När nuvarande bestämmelser infördes torde 800 kr. ha motsvarat räntan på ungefär 15 000-20 000 kr. för ogift. Med dagens diskonto och ty åtföljande höga inlåningsräntor motsvarar 800 kr. egentligen bara räntan på 6 000 å 8 000 kr., dvs. ungefär hälften så mycket som när avdraget infördes. Mycket talar därför för att man borde ändra reglerna till att gälla avkastningen på ett visst belopp, knutet exempelvis till basbeloppet. Om man exempelvis under 1980 haft en regel som hade sagt att ensamstående skulle vara befriad från skatt på en kapitalavkastning som motsvarade förräntningen enligt diskontot under de första tio månaderna på basbeloppet för oktober månad, så skulle riksskatteverket ha kunnat göra en uträkning av detta belopp, avrundat till närmaste hundratal kronor. Beloppet torde då, i varje fall för 1980, ha blivit 1 100-1 300 kr. för ensamstående. För sambeskattade torde den skattefria avkastningen ha blivit ungefär den dubbla, dvs. 2 200 — 2 600 kr. Man borde därför överväga att fastställa att för en ensamstående årsavkastningen på en förmögenhet uppgående till basbeloppet för oktober månad inte beskattas, om den inte överstiger vad medeldiskontot skulle ge Nr 110 under årets första tio månader. För samtaxerade borde den fria avkastningen Torsdagen den gälla två basbelopp. 2 april 1981 Anledningen till att jag har valt att ta medeldiskontot för de tio första månaderna under året är att riksskatteverket skall få tid att göra sina beräkningar, så att dessa kommer med i de deklarationsblanketter som skall finnas till hands för deklarationsskyldiga vid årsskiftet. Detsamma gäller i fråga om basbeloppet där också oktober månad tas som utgångspunkt. Herr talman! Tyvärr har utskottet inte begärt att regeringen skall få pröva mina förslag, utan min motion 1980/81:417 har avstyrkts. För dagen böjer jag mig för utskottet, men jag återkommer, eftersom jag anser att det är viktigt att man stimulerar banksparandet, som för de flesta människor i Sverige är den naturliga sparformen.
Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 36. Det föreligger inget annat yrkande, och jag vill endast säga att utskottet har varit enigt om att det krävs bättre möjligheter för att man skall kunna klara de mindre och medelstora företagens kapitalförsörjning. Utskottet är också enigt om att man i dagsläget inte kan gå vidare när det gäller ytterligare sparstimulerande åtgärder. Det som Erik Wärnberg tog upp i sitt anförande — vilket också återfinns i ett särskilt yttrande — gäller utformningen av tidigare beslut. Eftersom det inte är detta som vi skall ta ställning till i dag, skall jag här bara en än gång yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 38 behandlas frågorna rörande medelstilldelning till tullverket. Låt mig inledningsvis konstatera att det inom utskottet i långa stycken rått enighet i dessa frågor. Tyvärr har den borgerliga majoriteten inte ansett sig kunna gå med på de krav som vi socialdemokrater framställt i motionerna 1566 och 1252 om ett ökat anslag till tullverket för att det bättre skall kunna bekämpa narkotikasmugglingen. Enligt generaltullstyrelsen överenstämmer vårt krav med dess uppfattning, eftersom man där sedan lång tid tillbaka prioriterat bekämpningen av narkotikahanteringen. 43 Den sparsamhetsiver som nu drabbat regeringen får ibland orimliga konsekvenser. Det tycks råda bred politisk enighet om att kampen mot det utbredda narkotikamissbruket måste intensifieras. Såväl under tisdagens som under gårdagens debatter här i kammaren har narkotikahanteringen diskuterats, och alla tycks vara eniga om natkotikans skadeverkningar. Både till 1979 års och till 1980 års riksmöte lade socialdemokraterna fram omfattande motioner med förslag om en samlad aktion mot den sociala utslagningen och om ett 100-miljonersprogram för att bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket. Ett konkret resultat av 1980 års motion blev att anslagen för insatser mot missbruket ökades med 10 milj.kr. Till årets riksdag har vi inlämnat en omfattande motion om särskilda sociala insatser i storstadsområdena. Motionen, där det bl.a. krävs insatser mot social utslagning, var under gårdagen föremål för riksdagens behandling. När det gäller detta område är ett av motionens krav att tullen skall tillföras ytterligare resurser för att kunna bekämpa narkotikahanteringen. I kampen mot narkotikamissbruk och illegal narkotikahantering anser vi det nödvändigt med en förstärkning av tullverkets narkotikabekämpande resurser. Problemen är störst i storstadsområdena i anslutning till färjor och flygplatser. Vi föreslår därför att tullverket tillförs medel för 20 tjänster, att placeras i Öresundsregionen och i anslutning till flygplatserna i Landvetter Göteborg och Stockholm. För ändamålet bör anvisas 2 milj.kr. under tullverkets anslag till förvaltningskostnader. Denna anslagsökning är såvitt vi förstår helt nödvändig för att tullen skall kunna göra ett effektivt arbete. Att den borgerliga utskottsmajoriteten inte vill gå med på vårt krav är djupt olyckligt och innebär med största sannolikhet att samhällets kostnad blir större än om tullverket fått denna resurs. Skall vi komma till rätta med narkotikamissbruket är det av största vikt att vi kan minska införseln av narkotika. Även om vi har förståelse för besparingsivern får inte detta leda till att vi gör besparingar som innebär ökade kostnader för samhället, något som blir fallet om vi får fler unga människor som råkar in i knarkträsket. Då ökar den sociala utslagningen ytterligare, och vilka konsekvenser de får behöver man inte närmare redogöra för i denna kammare. Vi kritiserar därför den borgerliga utskottsmajoriteten för dess handlande. Man kan säga att det här är ett exempel på en missriktad besparingsiver som är lika olycklig som den besparingsiver som visas när man avslår krav på ökade resurser till kronofogdemyndigheten — krav som framställs för att ge kronofogdemyndigheten möjlighet att dra in mera pengar till statskassan. Jag vill verkligen, herr talman, påminna om gårdagens debatt. Jag har roat mig med att läsa protokollet under förmiddagen. Det var många bra inlägg, och det rådde en ganska bred enighet om att kampen måste intensifieras när det gäller drogmissbruket. I dag finns chansen att rösta — och rösta då på den socialdemokratiska reservationen vid betänkandet! Jag yrkar bifall till denna reservation. Därutöver vill jag, herr talman, helt kort beröra ett par andra frågor som har anknytning till tullverket. Den ena frågan gäller den socialdemokratiska motion som behandlas i betänkandet och som inlämnats av Hans Pettersson i Helsingborg och Bengt Silfverstrand. Som framgår av betänkandet har denna motion varit föremål för remissbehandling. Såväl generaltullstyrelsen och rikspolisstyrelsen som invandrarverket har yttrat sig med anledning av motionen. Alla tre instanserna har ställt sig positiva till motionens krav på en omorganisation av passkontrollen, innebärande att tulltjänstemännen i större utsträckning handhar denna kontrollfunktion. Det skulle innebära en besparing för statskassan men också en resursökning för tullsidan. Motionen är ett utmärkt exempel på att det går att spara utan effektivitetsminskande resultat. Utskottet, som är enigt med motionärerna, förutsätter att regeringen tar initiativ i syfte att förverkliga motionens krav. Den andra fråga som jag kort vill beröra gäller tullens möjligheter till visitation av personer som är misstänkta för narkotikainförsel. Tullverkets anställda har genom att de inte längre tillåts utföra kroppsvisitation hamnat i en helt orimlig situation. Detta har inneburit att antalet knarkbeslag drastiskt minskat och att narkotikasmugglare numera nästan obehindrat kan införa narkotika till Sverige. Det har vidare inneburit att den tullpersonal, som arbetar med narkotikabekämpningen, nu upplever sitt arbete som meningslöst och ser tidigare arbetsinsatser som spolierade. Jag vill, herr talman, uttala förhoppningen att regeringen snarast tar initiativ och vidtar de åtgärder som erfordras för att tullverkets personal skall ges möjligheter att effektivt utföra sitt arbete och därmed kunna minska införseln av narkotika till vårt land. Och låt mig, herr talman, eftersom denna regering tycks arbeta med tröghetslagen som ledstjärna, understryka vikten av att man denna gång bryter mot mönstret och snabbt vidtar åtgärder.

Herr talman! Generaltullstyrelsen pekar i sina äskanden på det enkla faktum att tullverkets verksamhet styrs av yttre faktorer. Som yttre faktorer räknas bl.a. en årlig godsoch trafikökning, som medför en ökad arbetsvolym på omkring 2 26 per år. Den ökningen väntas fortsätta. Några av de s.k. yttre faktorerna har vi nämnt i vår motion nr 1176, där vi yrkar på att tullverket skall få de pengar som verket behöver för att kunna upprätthålla en oförändrad verksamhet. Kostnaden för staten blir, om vår motion bifalls, ca 19 milj.kr. större för det kommande budgetåret. 19 milj.kr. — är det mycket pengar? Ja, men om 19 milj.kr. i ytterligare anslag till tullen är mycket eller inte kan inte avgöras bara genom att man betraktar summan, utan man måste ställa den summan emot de uppgifter som väntar tullen. Om 19 milj.kr. är mycket eller inte kan inte heller avgöras utan att den summan ställs emot de kostnader för samhället som uppstår, om man ytterligare måste dra in på bevakningen av haven och på miljöskyddet, om man måste minska kontrollen av utoch införsel av valuta, om man måste minska kontrollen av tekoimporten eller om man t.ex. måste minska kontrollen av narkotikahandeln. Diskussionen om tullens möjligheter att skydda vår ungdom mot knark har blossat upp därför att det nu satsas enormt från multinationella marknadsförare för att öka knarkmarknaden, dvs. för att de skall få nya ungdomar som beroende kunder. Knarket introduceras i dag ute på skolgårdarna — över hela landet. Kris, väntad arbetslöshet, reell arbetslöshet och kulturell utarmning har berett marken för dem som nu sår de första fröna till beroende och misär hos ungdomar. De vet att de inom kort kan skörda miljoner på detta beroende, och de satsar nu oerhört, mot bakgrund av rekordskördarna i den ”gyllene triangeln”, den plats på jorden där det mesta knarket odlas. Det fordras naturligtvis många olika satsningar och åtgärder mot allt detta, inte minst förebyggande åtgärder och åtgärder för att eliminera kapitalismens utarmning av viktiga levnadsförhållanden. Men det ändrar ju inte tullens uppgifter, här och nu. Tullen har rader av viktiga och samhällseko ' nomiskt värdefulla uppgifter att sköta. Jag vågar påstå — utan att vara expert — att en tulltjänsteman i full verksamhet har de allra bästa möjligheter att gå med vinst för staten. Han måste rimligen med lätthet kunna dra in pengar motsvarande sin lön till staten. Ett par flaskor brännvin per dag — och den saken är ordnad, om man ser till statens skatteförluster på smuggling. Den minsta gnutta narkotika som beslagtas är en oerhörd vinst för samhället, socialt och ekonomiskt sett. — Jag tror inte att någon i riksdagen skulle vilja ställa sig upp och förneka detta. Efter den här summariska bakgrundsbeskrivningen är det dags att gå in på utskottsbetänkandet. När man närmar sig betänkandet undrar man naturligtvis hur utskottspartierna har sett på saken. Trots att man känner de borgerligas mekaniska besparingstankar undrar man ändå om inte argument biter på dem. Finns det ingen möjlighet att få dem att tänka om på ett sådant här viktigt område? Men efter några raders läsning i utskottsbetänkandet är man tillbaka i verkligheten. Där står, om jag minns rätt, att sådana här förslag till ökningar av utgifter — eller, såsom vi ser det, kompensation för utgifter för att en verksamhet som man håller på med skall kunna vidmakthållas — urholkar de allmänna besparingsmöjligheter som regeringen har menat att man skall genomföra. Utskottsmajoriteten har alltså högst generella tankar om generella nedskärningar på ett område som kräver selektiva insatser. Här är det verkligen på sin plats att fundera ett slag över vad åtstramningarna betyder på litet längre sikt. Det räcker inte med att krypa bakom handelsministerns formuleringar, som de återges i utskottets betänkande: ”Tullverket bör därför även i fortsättningen ägna största uppmärksamhet åt bekämpning av narkotikasmuggling, skyddsoch kontrollåtgärder från miljöskyddssynpunkt samt åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten” när man vet — och det har tullverket skrivit i sina egna yttranden — att de här nedskärningarna kommer att få effekter på just de här områdena och på narkotikabekämpningen. Det är otvetydigt. Jag är säker på att tullverket, som handelsministern säger, ägnar dessa Nr 110 områden stor uppmärksamhet. Men det vore ju bra om det slapp få en Torsdagen den minskning av sina resurser i ett läge då brottsligheten ökar sina insatser. Det 2 april 1981 är inte småpotatis som satsas från samhällets verkliga fiender, som är beredda att sprida knarket till en helt ny generation. De är välorganiserade — de har en väl utvecklad marknadsorganisation. Mot detta har vi inte mycket att sätta, men vi kunde åtminstone låta bli att skära ned på tullens uppgifter i ett krisläge. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-motionen 1176.